Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en oberoende granskningskommission ska inrättas med uppgift att se över hur anmälningar om våldtäkter hanteras av rättsväsendet. Hon har även frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta lagstiftningsvägen eller på annat sätt för att möjliggöra att fler anmälningar än i dagsläget om våldtäkt och sexuellt våld ska leda till åtal. Det är självfallet av största vikt att våldtäkts och sexualbrott, liksom andra brott, utreds med hög kvalitet och effektivitet för att så många brott som möjligt ska kunna klaras upp. För att uppnå detta är det nödvändigt att polis och åklagare kontinuerligt vidareutvecklar sina arbetsmetoder och ytterligare förbättrar samverkan såväl inom rättsväsendet som med andra berörda aktörer. Regeringen har under mandatperioden tillfört rättsväsendets myndigheter stora resurstillskott. Detta skapar goda förutsättningar för en bättre brottsutredningsverksamhet i stort. Regeringen har också fastställt handlingsplaner vilka resulterat i kraftfulla åtgärder för att bekämpa såväl mäns våld mot kvinnor som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Jag vet att det på myndigheterna bedrivs ambitiösa insatser för att förbättra möjligheterna att utreda och lagföra sexualbrott. Exempelvis har myndigheterna satsat på att sexualbrott ska utredas av poliser och åklagare med specialistkompetens. Myndigheterna har också genomfört utbildningar i bemötande av sexualbrottsoffer, och det pågår utvecklingsarbete för att förbättra arbetsmetoderna, bland annat när det gäller att säkra bevisning. Regeringens utgångspunkt är att sexualbrottslagstiftningen ska skydda barn och vuxna mot alla former av sexuella kränkningar. År 2005 genomfördes en omfattande reform av lagstiftningen. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska granska tillämpningen av denna lagstiftning och om syftet med reformen har uppnåtts. Om utredaren anser att det finns behov av lagändringar ska sådana föreslås. Sammantaget pågår ett omfattande arbete för att höja kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningarna när det gäller våldtäkter och annat sexuellt våld. Jag ser därför inte skäl till att inrätta en särskild granskningskommission. Det viktiga är i stället att fokusera på det utvecklingsarbete som bedrivs och att se till att det ger varaktiga resultat i myndigheternas verksamhet.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Det kan när man lyssnar på svaret låta som att mycket är gjort och att det har blivit betydliga förbättringar. Så tror jag inte att många kvinnor och unga flickor runt om i Sverige upplever det - tyvärr, skulle jag vilja säga. Man kan regelbundet via medierna ta del av inte minst hur en förundersökning i ett våldtäktsfall har lagts ned. Det är vanligare än att det går till åtal. Fru talman! Den 8 mars för ett par år sedan var jag på ett seminarium som handlade just om sexualbrott och särskilt om våldtäkt. Med bland åhörarna var en kvinna ungefär i min egen ålder som vid det tillfälle då man fick ställa frågor till dem som deltog begärde ordet och berättade om sin gruppvåldtäkt i ett badhus i Stockholm på 70-talet. Det hade nog inte gått en dag sedan den där dagen på 70-talet då hon blev utsatt för detta som hon hade mått bra och inte tänkt på vad hon blivit utsatt för. Förra sommaren träffade jag en flicka som är 17 år och som på midsommarafton blivit utsatt för en våldtäkt - faktiskt av en grabb som hon inte kände väl men i alla fall visste vem det var. Hon berättade för mig att hon hade valt att inte göra någon anmälan, för som hon sade: Jag var ju lite berusad. Jag känner att jag inte orkar gå igenom, som jag upplever det, ytterligare en våldtäkt genom att gå till polisen och gå igenom allt och bli ifrågasatt. Det här är starka signaler som vi måste ta del av. Vi ser att rättsväsendet inte fungerar. Det är så man kan se det eftersom det är alldeles för många våldtäktsmän som går fria i dag. Det är någonting som är fel i vårt rättssystem, och det är kvinnor som blir drabbade. Jag tycker att vi måste göra någonting åt det. Ett förslag är att tillsätta en oberoende granskningskommission som skulle få till uppgift att se över alla de nedlagda våldtäktsärendena och titta på orsaken bakom detta. Den skulle också bedöma kvaliteten i de här ärendena. Då skulle man få veta om det skiljer sig mellan de olika distrikten och om man arbetar på olika sätt. Man skulle få en bättre kunskapsbank. Man skulle kanske också på olika sätt få fram vilka brister som finns i bevisningen. Problemet är nog ofta en brist på bevis. Det behöver utvecklas ännu mer. Fru talman! Jag har tittat på siffrorna i Kronoberg där jag bor. Jag tycker att det är ett tydligt exempel på hur rättsväsendet hanterar våldtäkter. Det finns bara siffror från Brå för hela 2008. Då anmäldes 80 våldtäktsbrott, och det är ett brott som har lett till åtal. Jag tycker att det talar för sig själv.

Fru talman! Jag tror att interpellanten och jag kan vara helt överens om att vi inte är nöjda med den uppklaring som sker i de här ärendena. Enligt Brås statistik var det 80 anmälningar om våldtäkt i Kronoberg 2008 och 21 beslut om åtal, men det är naturligtvis inte tillräckligt. När man granskar detta måste man fundera över vilka svårigheter som finns. Det är ofta så att man ute i landet, och det gäller kanske framför allt dem som har blivit utsatta, inte ser de förbättringar som sker. I Stockholm finns det till exempel en särskild akutmottagning för våldtagna kvinnor. Man kan komma till en sjukvårdsinrättning där de omedelbart vet vilken problematik man går igenom. De gör rätt undersökningar som kan användas i den fortsatta utredningen och argumenterar och ger stöd för att man ska orka anmäla och driva sin rätt hos rättsinstanserna. Om motsvarande våldtäkt sker i Sveg, där jag är uppvuxen, finns inte den specialistkompetensen. Genom de här handlingsplanerna har regeringen infört är en rad konkreta insatser.

Det har vi gjort för att utjämna de stora skillnader som finns i kunskap och kompetens. I det arbetet har vi också sett till att personal inom domstolar, åklagare och poliser har fått utbildning i bemötande. Vi har faktiskt lagt ned 800 miljoner kronor under de senaste åren på de insatserna. Att många av de här kvinnorna inte orkar anmäla beror på att de inte känner att man förstår dem eller på att de är rädda att få kränkande frågor. Det sätt som vi kan mota det på är att se till att personalen vet mer om den här typen av brott och brottsofferperspektivet så att man inte återupprepar någon form av kränkning mot de här kvinnorna. I sådana här ärenden är det naturligtvis bekymmersamt att det ofta finns bevissvårigheter. Det är oftast bara två personer som har kunskap om händelsen. Ofta står ord mot ord. Det gäller därför att vi säkrar en effektiv bevissäkring, det vill säga att man tar rätt prover, att man dokumenterar och att man får kvinnor att så snart som möjligt vända sig till polis och sjukvård på rätt sätt. Det har också gjort att åklagarna har känt att det finns ett behov av särskilda relationsvåldsspecialister som ansvarar för handläggningen av de här sexualbrotten. Interpellanten vill att vi ska ha en särskild granskningskommission för att titta på sexualbrottslagstiftningen. I mitt svar berättade jag att det pågår en utvärdering av sexualbrottslagstiftningen. Det är precis detta det handlar om. Det pågår en utvärdering för att se om vi har nått de ambitiösa mål som finns i lagstiftningen, vilka svårigheterna är och hur tillämpningen ser ut. Min synpunkt är enkelt uttryckt att det som föreslås är redan på gång. Jag tycker att det är otroligt viktigt att få fram det här underlaget eftersom vi behöver ta ytterligare steg framåt för att människor ska känna sig trygga i att vi kan hantera också den här kriminaliteten.

Fru talman! Det justitieministern säger är intressant. Det är jättebra med de förbättringar man har gjort, inte minst när det gäller hur man hanterar det här i Stockholm. Jag vet att man gör det betydligt bättre i dag i flera landsting runt om i landet. Det exempel som ministern tar upp, det vill säga att man i Stockholms läns landsting har en särskild sjukvårdsinrättning för detta, ger en tydlig signal till mig att detta måste vara en rättighet som måste finnas i alla landsting runt om i landet för att man ska få rätt bemötande efter att ha blivit utsatt för en våldtäkt. Det handlar om det första mötet med sjukvården utifrån att man är i chock, men det handlar också om bemötandet vid provtagning och annat för att komma fram till en bättre bevisning. Fru talman! Jag är också väl medveten om att det har skett betydliga förbättringar under de senaste åren, inte minst när det gäller höjd kompetens hos såväl åklagare som de poliser som jobbar med våldtäktsoffer och sexualbrott. Men det räcker inte. Vi kan fortfarande mer eller mindre dagligen höra på nyheterna att åklagare har lagt ned ett våldtäktsfall, oftast i brist på bevis. Nu görs det en utredning av om vi genom den lagstiftning som vi antog 2005 har uppnått detta. Det känns ganska tydligt att vi inte har gjort det. Något mer måste göras. Att tillsätta en oberoende kommission, som kritiskt granskar de nedlagda fallen och tar vara på den kompetens som det kan leda till, kan vara en möjlig väg samtidigt som vi kanske kommer fram till en bättre lagstiftning i sig. Det finns naturligtvis mycket att fundera över när det gäller hur polis och åklagare arbetar med det allra första mötet. Där finns det mycket att förbättra. Något som man kan uppleva som ett problem är att poliserna ibland har gjort sin del av bemötandet men när man väl kommer till åklagarsidan kan den utsatta kvinnan känna att det inte är någon som lyssnar på henne och tar del av det som hon har att säga. Hon blir helt enkelt inte trodd. Det är också en del av bekymren kring detta. Om man då har en oberoende granskningskommission tror jag att många av de här kvinnorna kan känna att det ändå finns en instans som tar del av de här olika fallen där det i alla fall inte i dagens Sverige finns en rättssäkerhet.

Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har ställt en viktig interpellation. I Sverige, ett av världens mest jämställda länder, pågår ett omfattande våld mot kvinnor. Kvinnor misshandlas, våldtas och dödas i Sverige i dag, inte varje vecka, men väldigt många kvinnor dödas. Många våldtäkter sker huvudsakligen i hemmets trygga vrå, den plats där kvinnor ska kunna känna sig säkra. Antalet överfallsvåldtäkter har ökat, och det är ett bekymmer i samhället i dag. Det Carina Adolfsson ställer frågor om är om regeringen är beredd att tillsätta en oberoende granskningskommission för att se varför så många anmälningar inte leder till åtal. Jag har tidigare motionerat om att man borde införa ytterligare ett åtalsbegrepp, grov oaktsam våldtäkt, för att ge åklagaren möjlighet att väcka åtal på en annan punkt än bara våldtäkt. Det gör det möjligt att faktiskt fälla personer. Det tillämpas i Norge, och det har vi haft debatt om tidigare. När regeringen svarar att man har tillsatt en utredning och har granskat tillämpningen uppfattar jag att svaret egentligen inte går in på det som Carina Adolfsson Elgestam pekar på, nämligen att väldigt många fall läggs ned. Då måste man gå in och granska med mycket större djup. Det är därför vi pratar om en granskningskommission och inte en utredning. Med den bild jag har är jag osäker på om en statlig utredning skulle granska detta på samma sätt. I svaret lyfter justitieministern fram ett omfattande arbete för att höja kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningarna. Jag hoppas att det också innefattar en ökad rättssäkerhet, för som Carina Adolfsson Elgestam pekar på upplever många att det inte finns en tydlig rättssäkerhet. Kvinnor kan våldtas utan att det leder till åtal. Jag har två frågor till Beatrice Ask. Är justitieministern beredd att se över om det behövs fler åtalsbegrepp som till exempel grov oaktsam våldtäkt? Regeringen tillsatte en utredning 2008 som skulle se över huruvida man kunde öppna upp PKU-registret. Utredningen skulle analysera vilka behov de brottsbekämpande myndigheterna har av att kunna ta vävnadsprover från biobanken i beslag. Är utredningen klar? Och vad finns det för utvärdering av den frågan? Jag bor i Örebro, en stad som just nu präglas av att antalet överfallsvåldtäkter ökar dramatiskt. I dag går polisen ut och säger att man är allvarligt oroad över utvecklingen. Man är rädd för att nästa överfall ska leda till död. Jag vet att frågan om PKU-registret är väldigt känslig, men det finns ingenting som vi önskar så högt som att man ska komma åt den person som begår de här vidriga brotten. Därför tycker jag att det är viktigt att justitieministern nu och här kan ge besked. Pågår regeringens utredning? Finns det i så fall möjlighet för polisen att ta del av PKU-registret?

Fru talman! När det först gäller PKU-registret är det Socialdepartementet som arbetar med frågan, och utredningen är inte färdig än, vad jag vet. När det gäller granskningen som Carina Adolfsson Elgestam efterfrågar har Utvecklingscentrum i Göteborg ansvar för metod och rättsutveckling och rättslig uppföljning och tillsyn när det gäller sexualbrott. Så sent som i februari kom de med rapporten om tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister vid vålds och sexualbrott i nära relationer och mot barn. De följer hela tiden upp och granskar våldtäktsärenden och annat och har kommit fram till en del synpunkter när det gäller metodutvecklingen. De har gjort inspektioner både 2005 och 2007. Den senaste är en granskning av sex olika distrikt som de har gått igenom. I vart fall går de metodiskt till väga när de går igenom det hela. En synpunkt som kommit fram i en av de senare rapporterna är till exempel att polisen i större utsträckning måste förhöra misstänkta än vad man nu gör. De utvecklar detta hela tiden, och Riksåklagaren har också gett Utvecklingscentrum i uppdrag att utveckla metodiken och arbetssätten för att man ska bli mer framgångsrik i hanteringen av våldtäktsärendena. Det är klart att en utredning av en viss lagstiftning, till exempel sexualbrottslagstiftningen, måste hämta in synpunkter från den oberoende granskningen som har gjorts. Utvecklingscentrum i Göteborg har i omgångar gjort ganska omfattande analyser av vilka ärenden man har lyckats bra eller mindre bra med. Det tycker jag är väldigt bra. Interpellanten framförde att det finns mycket mer att göra, och det är ju helt riktigt. När det gäller till exempel bemötandet är det klart att alla har rätt att bli bemötta på ett respektfullt och kompetent sätt i en så svår situation som det är att ha blivit utsatt för en våldtäkt. Att verkligheten dock är en annan vet vi, därför att situationen är att det inte alltid finns utbildad personal. Vi har problemet när det gäller sjukvården generellt att det är väldigt ojämn kvalitet över landet. Landstingen sköter både den ena och den andra sortens vård lite olika. Det var därför som det var så viktigt med regeringens arbete för att ta fram underlag, metoder, genomföra utbildning och ge verktyg för vårdpersonal att kunna arbeta på ett bättre sätt. Man tar inspiration från de specialistmottagningar som finns, men i alldeles för liten utsträckning. Svaret på interpellationen är att ja, vi behöver granska ordentligt både vad vi gör rätt och vad vi gör fel och framför allt fundera över vad som behöver förändras. Jag menar att Utvecklingscentrum i Göteborg och den utredning som pågår när det gäller sexualbrotten är svaret på den fråga som Carina Adolfsson Elgestam ställer. När det gäller Eva-Lena Janssons fråga om fler åtalsbegrepp utgår jag från att utredaren kommer med förslag av olika slag. Jag vill nog gärna se dem innan jag har en bestämd synpunkt om vad som ska göras. Men vi har definitivt en hel del frågeställningar framöver. Jag vill också säga att jag har besökt Örebro och tagit del av det omfattande arbete som pågår där. Det är en väldigt allvarlig situation där jag tycker att man arbetar med all den intensitet som är nödvändig.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att justitieministern på slutet i alla fall erkänner att verkligheten är en annan och att det faktiskt finns ett behov av att granska vad som är rätt och vad som är fel, det vill säga vad som görs rätt och vad som görs fel. Det handlar också om att lära av varandra, för målet är ju att vi ska få det så rättssäkert som möjligt i Sverige. Det gäller specifikt sexualbrott och det som är kopplat till våldtäktsbrott, eftersom det finns ett så stort problem här. Jag kan bara beklaga att ministern i det här läget inte är beredd att tillsätta en oberoende granskningskommission, för vi är ju överens om att det finns problem. Det är ett bra arbete som Utvecklingscentrum i Göteborg gör. Och det är jätteviktigt att plocka fram alla olika metoder och en metodutveckling för hur man kan förbättra arbetet. Fru talman! Det är alldeles ypperligt att man inom polisen håller på att utbilda specifika spermahundar som efter en våldtäkt kan gå ut och söka. Det räcker dock inte. Våldtäkt är i grund och botten ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det finns många kvinnor i vårt samhälle som inte känner att Sverige är rättssäkert på grund av det de har blivit utsatta för. De har blivit kränkta. Därför behöver samhället ta detta på allvar. En oberoende granskningskommission skulle vara en tydlig signal om det. Jag tackar för debatten.
Fru talman! Mina frågor hängde ihop med Carina Adolfsson Elgestams fråga i interpellationen om vilka åtgärder justitieministern avser att vidta för att möjliggöra att fler anmälningar om våldtäkt och sexuellt våld än i dagsläget ska leda till åtal. Åtalsbegreppet grov oaktsam våldtäkt skulle möjliggöra fler åtal och att öppna upp PKU-registret skulle göra det möjligt för polisen att identifiera personer som begått våldtäkter, vilket skulle kunna leda till åtal. Uppfattade jag justitieministerns svar rätt pekade hon på att regeringens utredning och utvärdering av sexualbrottslagstiftningen inte var klar och att man därmed inte hade kunnat hantera denna fråga ännu. När det gällde regeringens utredning i PKU-frågan kände justitieministern inte till om den är klar. Jag vet dock att man har gjort undantag när det gäller PKU-registret vid vissa allvarliga händelser. Det är min förhoppning att man så snabbt som möjligt får tag på den eller de personer som begår de grova överfallsvåldtäkterna i Örebro så att vi kan få stopp på det och göra staden trygg för alla, även för oss kvinnor.
Fru talman! Jag har inga som helst problem att se att det är ojämnt när det gäller vårdens kvalitet och, i synnerhet, bemötande av brottsoffer, Carina Adolfsson Elgestam. Tyvärr är det så. Det var också bakgrunden till den handlingsplan med 56 olika åtgärder för sammantaget 800 miljoner kronor som vi satte i sjön. Det finns mycket att göra på detta område. Vi har ett mer praktiskt förhållningssätt till hur vi ska arbeta med frågorna än vad oppositionen, eller i varje fall Socialdemokraterna, har. Ni är nu uppe i åtminstone fyra olika förslag på brottsrubriceringar. Det är givetvis intressant och något man måste titta på när man ser över lagstiftningen, men jag är inte säker på att det är lösningen för att vi ska kunna klara ut fler av de anmälningar som kommer när det gäller sexualbrott. Däremot tror jag att det seriösa utvecklingsarbete som bedrivs inom till exempel Utvecklingscentrum i Göteborg är det sätt på vilket man kan förbättra metodiken och se vilken typ av bevissäkring som kan behövas. De gör att arbetet går framåt. Det är också bra att polis och åklagare alltmer arbetar med specialutbildad personal för att hantera denna typ av ofta ganska komplicerade ärenden på rätt sätt. Bevissvårigheter kommer det dock alltid att finnas. Vad gäller PKU-registret vill jag inte föregripa den utredning som pågår. Jag kan dock erinra mig debatten när vi skulle använda det efter Estoniakatastrofen. Det är en synnerligen besvärlig fråga av det enkla skälet att om vi använder det fel riskerar vi att människor inte låter ta prov på sina barn. Det vore förödande eftersom PKU-registret i vissa sammanhang är mycket användbart. Men jag ska som sagt inte föregripa det arbete som pågår på Socialdepartementet.